Herr talman! Det var en mycket intressant fråga herr Holmberg ställde — kanske inte i elfte timmen utan väl snarare fem minuter i tolv.

De har förklarat att de vill vara med om en avveckling trots att de anser att den skulle medföra mycket väsentliga hyreshöjningar. Vi vill inte vara med om några sådana stora hyreshöjningar. Hade vi känt till mittenpartiernas bedömning att det med den föreslagna lagstiftningen inte skulle kunna gå att låsa hyresnivån, skulle vi aldrig ha lagt fram propositionen. Det var upptäckten att en stor del av riksdagen hade en sådan principiell bedömning som gjorde att vi återkallade propositionen. Skadan är redan skedd. Vad skulle det tjäna till att nu tvinga fram en underkastelse från mittenpartierna? De har ju gång på gång från denna talarstol sagt, att de inte tror på vårt förslag.

Herr talman! Herr justitieministerns inlägg omedelbart före middagspausen ger mig anledning att säga ytterligare några ord. Justitieministern kom tillbaka till påståendet, att mittenpartiernas motioner syftar till en högre hyresnivå än den regeringen har ansett böra fastställas. Jag vet inte hur många gånger man skall behöva klarlägga, att det inte finns någon som helst skiljaktighet i fråga om den åsyftade hyresnivån. Om man från regeringens sida har missuppfattat vår inställning kunde man väl åtminstone acceptera den förklaring som vi här har givit, att det i det avseendet inte finns några som helst skiljaktigheter.

även om jag kan förstå en sådan synpunkt kan jag dock inte gärna acceptera att man på ett så stort lagstiftningsförslag som detta lägger synpunkter av det slaget. Jag vill också påpeka att de här båda så att säga försvarslinjerna ju inte går ihop. I ena fallet säger man att oppositionen yrkar på högre hyreshöjningar, i andra fallet säger man att den är ute för att tillvarata hyresgästernas intressen. Det går väl inte att försvara sig på båda linjerna på en gång?

Herr talman! I den tidigare debatten i dag har flera talare från utskottet berört frågans behandling den 5 december. Jag utgick ifrån att den saken var ett avslutat kapitel, och jag har ingen anledning att upprepa vad som anfördes då frågan behandlades här i kammaren den 6 december, utan jag hänvisar till protokollet från den överläggningen.

Jag kan försäkra herr Ernulf att det för vår del inte var något annat skäl än detta. Om andra motiveringar har anförts, så diskuterades de inte av den socialdemokratiska utskottsgruppen. En övergång från den nuvarande hyresregleringen till en allmän hyreslag är i första hand en bedömningsfråga. Det gäller en bedömning av förutsättningarna för ett friare system på hyresmarknaden än det som nu är rådande. I princip torde enighet råda om den uppfattningen, att en reglering inte bör finnas kvar längre än som är av behovet påkallat. Uppfattningar av samma principiella innebörd har vid flera tillfällen anförts. Jag tänker bl.a. på byggnadsregleringens behandling såväl i utskottet som här i kammaren. Av utredningar, av den aktuella propositionen och över huvud taget av förberedelserna för proposition 141 framgår, att förutsättningarna för ersättande av hyresregleringslagen med en allmän hyreslag förelåg. Vilka var då dessa förutsättningar?

Vidare hade, såsom anförts här tidigare, i lagförslaget inbyggts besittningsskydd, prövning av hyressättningen med flera för hyresgästerna viktiga garderingar. I förslaget hade dessutom hänsyn tagits till de remissinstanser, som bland annat påyrkat införande av övergångsbestämmelser. Så långt var förutsättningarna uppfyllda. Man kan väl säga att propositionen i detta avseende utgjorde en kompromiss mellan vad utredningen föreslagit och vad som anförts av remissinstanserna. De praktiska verkningarna av lagförslagets spärregler bedömdes ju med all rätt få den effekt, som behövdes för att eliminera konsekvenserna av hyresregleringens slopande. Hyresgästernas oro och farhågor för rätt betydande hyreshöjningar är det inte svårt att förstå.

Men för detta krävdes att ytterligare förutsättningar realiserades, nämligen politisk enighet om att ersätta hyresregleringen med en allmän hyreslag. Politisk enighet skall inte tolkas så bokstavligt, att varje ändring av pro Ang. hyreslagstiftningen positionen var utesluten.

Här har i debatten tidigare använts citat; man har åberopat uttalanden i olika tidningar. Jag tror att vad Affärsvärlden-Finanstidningen i denna fråga har anfört i nr 48 träffar mitt i prick. Det heter beträffande folkpartiets motion »att man blivit vettskrämd av sin egen tidigare djärvhet eller är det skelandet mot 1968 års val, som betingar en sådan magnifik kovändning». Det är en alldeles riktig bedömning, och till detia kan sägas att Affärsvärlden-Finanstidningen inte kan beskyllas för att gå socialdemokratins och regeringens ärenden. I ett sådant läge var det rätt handlat av regeringen att återkalla propositionens kontroversiella delar. En av de grundläggande = förutsättningarna — den politiska enigheten, som man trodde fanns — saknades ju. Mittenpartiernas motioner ger väl ett klart vittnesbörd härom. I princip, säger man, är motionärerna ense, ja, tillfredsställda med hyresregleringens avveckling. Av kritiken framgår emellertid någonting annat.

Är detta en saklig bedömning, ja, då måste uppfattningen vara felaktig i andra delar av motionerna, där man är ense med regeringens bedömning, in nebärande att förutsättningarna för en avveckling av hyresregleringen och övergång till allmän hyreslag nu föreligger.

Mittenpartiernas heliga ilska över att detta misslyckades kan man mot denna bakgrund förstå, men som bekant kan det gå så ibland, om man gapar över för mycket på en gång. Det är inte svårt att förstå dem som på sakliga grunder beklagar den uppkomna situationen. Ett långvarigt, omfattande och låt mig säga mycket omfattande arbete blir nu lagt åt sidan. Men det är inte nog med detta. Kvar står det faktiska förhållandet, nämligen behovet av hyrespolitikens anpassning till utvecklingen, och i detta läge uppstår en rad frågor. Är det möjligt att realisera någon eller några delar av den återtagna propositionen, delar varom man i huvudsak — för att inte säga hundraprocentigt — är ense? Jag tänker då i första hand på bytesrätten. Fastighetsägarnas ovilja till byte har bidragit till en onödig ökning av bostadskön. Många är anmälda på bostadsförmedlingen endast på grund av bytesvägran. En annan viktig fråga är reparationsskyldigheten och naturligtvis hyressättningens anpassning till lägenheternas förbättrade standard. I många fall är fastigheterna i behov av reparationer, men dessa skjuts på fram tiden på grund av hyresregleringens nuvarande utformning, och det vore värdefullt om dessa och liknande delreformer kunde genomföras. Praktiskt skulle det vara möjligt att genomföra sådana förslag redan under kommande år, och tidsmässigt skulle då ingen förlust uppstå, enär den nya lagen var avsedd att träda i kraft den 1 januari 1969. Jag hoppas att man kan tolka justieministerns inlägg här tidigare i dag, då han var inne på dessa frågor, så att man har allvarliga funderingar på att gå fram med temporära förslag rörande delar av det nuvarande hyreslagskomplexet. Herr talman! Jag vill med detta ansluta mig till det yrkande som tidigare under debatten framställts av herr Göran Karlsson.

Herr talman! Jag begärde i mitt tidigare anförande ett besked rörande de två till synes motstridiga uppgifter, som man hade fått i utskottet och som man fick av herr statsrådet Kling rörande det krav, som hade ställts i tredje lagutskottet till oppositionspartierna, närmast då mittenpartierna. Nu har herr Knut Johansson vitsordat, att till mittenpartierna inte ställdes något annat krav än att de skulle godta propositionen beträffande övergångstidens längd — och jag är tacksam för det vitsordandet. Men då kvarstår min fråga till statsrådet Kling. Om jag fattade hans anförande rätt, påstod han att mittenpartierna inom utskottet skulle ha fått ett krav på att de helt och hållet skulle avstå från ändringsförslag beträffande propositionen. Detta har en viss betydelse, ty om jag fattat statsrådet rätt på den punkten skulle detta ju innebära att ett tillmötesgående från vår sida av detta krav inte hade lett till något resultat. Herr Johansson gjorde ett annat intressant uttalande. Han sade -— och det är väl i och för sig självklart — att ett genomförande av den nya hyreslagstiftningen förutsätter att de närmast berörda parterna är ense. Ja, herr Johansson, av tidningspressen förefaller det som om både fastighetsägare och ledningen för Hyresgästernas riksförbund fortfarande är ense om att den föreslagna hyreslagstiftningen bör genomföras, och då bör ju. den enighet finnas som jämte den politiska enigheten är en förutsättning. Herr Johansson talade om att lyfta frågan ovanför partistriderna, och i och för sig tycker jag att herr Johansson med sin sakliga inställning i denna fråga har rätt. Men när regeringen var så känslig att den inte tålde någon som helst avvikelse från propositionen och därför ville ha en avvikelse från den vanliga demokratiska ordningen i riksdagen, som säger att proposition läggs fram och motioner då väcks i anslutning till den, borde man i alla fall ha tagit kontakt på förhand med riksdagspartierna för att försäkra sig om en kompromiss som partierna kunde godta. Att man på det sättet måhända inte hade undvikit de socialdemokratiska motionerna, i vilka det begärs en rad ändringar i propositionen, är ju en inre fråga inom socialdemokratin som jag inte här skall lägga mig i. Jag instämmer i herr Johanssons yttrande när han på sakliga grunder beklagar den uppkomna situationen. Vill man nu lösa frågan, finns det väl knappast någon annan väg än att regeringen tar kontakt med partierna för att enas om en kompromiss, en samförståndslösning, för att så snart som möiligt i början av nästa år lägga fram det därav föranledda förslaget. Det skulle vara en åtgärd som äntligen visade att regeringen i denna fråga verkligen förstod det angelägna i reformen och därigenom gav uttryck åt sin vilja till en samför ståndslösning, som uppenbarligen av regeringen själv anses vara en förutsättning för den nya lagstiftningen. Jag uttrycker den förhoppningen att herr statsrådet Kling, som så många gånger tagit goda initiativ, skall ta även detta.

Herr talman! Herr Ernulf riktade en direkt fråga till mig vad jag hade avsett med ett av mig hållet anförande tidigare i dag. Jag har just fått den stenografiska utskriften för justering, och där ser jag att jag beklagligtvis har sagt följande: »Därefter ankom det på mittenpartierna att avgöra om de ville gå med på propositionsförslaget eller vidhålla sina insinuanta motioner.» Det framgår fullkomligt klart av sammanhanget, att jag med »propositionsförslaget» avsåg förslaget i den del som avsågs i de insinuanta motionerna. Herr Ernulf har också varit inne på frågan varför vi inte kunde gå med på en kompromiss. Svaret kan göras ganska enkelt. Om hyreshöjningarna blir så stora, som mittenpartierna har tänkt sig och utlovar i sina motioner, då skall inte hyresregleringen avskaffas nu. Det är inte för att under en övergångstid genomföra de mycket kännbara hyreshöjningar — som folkpartiet talar om i sin motion — som vi har velat avskaffa hyresregleringen. »Kompromissen» gäller således i själva verket inte övergångstidens längd. Man föreslår en kompromiss mellan olika hyresnivåer, där mittenpartierna står för den högre hyresnivån. Den kompromissen har vi inte velat gå med på. I sitt senaste anförande tog herr Ernulf också upp tanken på att det skulle ske en omedelbar kontakt mellan de demokratiska partierna och att vi redan i början av nästa år skulle kunna lägga fram ett gemensamt förslag. Nej, herr Ernulf! Längre tid får nog vad statsministern i eftermiddags i andra kammaren kallade dubbelpartierna ligga i karantän.

Herr talman! Förlåt att jag blandar mig i den här diskussionen, men jag gör det med anledning av herr Klings senaste anförande, då han påstod att man med det skedda får förmoda att man får lägga sig i karantän — för hur lång tid var svårt att veta. Jag vill bara till herr Kling ställa den frågan: Är inte' detta i och för sig någonting som ligger under ett statsråds värdighet — när han vet vad som skilde? Det skilde över huvud taget ingenting annat än ett förslag om en kompromiss, som gällde ett år. När det gäller besittningsskyddet har man från regeringens sida över huvud taget icke anmärkt någonting i denna situation. Därför tycker jag att det hela är mer eller mindre konstlat när man — såväl statsrådet Kling som tidigare finansministern och statsministern — försöker övervältra ansvaret på mittenpartierna.

Herr talman! Svaret på herr Sundins enkla fråga — jag hoppas det är den sista under denna session — beträffande vad som ligger över eller under min värdighet är nej. Herr Sundin sade vidare att det skilde ett år mellan våra uppfattningar. Nej! Det skiljer mycket, mycket mer än ett år. Det är inte fråga om fyra, fem eller sex eller åtta år, eller vad man vill ha. Det är fråga om uppfattningen om den reform som regeringen har föreslagit och som mittenpartierna inte har velat godta, men som de genom insinuanta motioner har försökt att få att framstå såsom verkligt hyresgästovänlig. Mittenpartierna försöker själva framstå som de som hjälper de lågavlönade hyresgästerna, som vi hörde från denna talarstol i eftermiddags av företrädare för mittenpartierna. En kompromiss här skulle ha blivit en uppsamlingskälla för oro hos hyresgästerna och förväntningar hos fastighetsägarna. Det skulle ha uppfattats som en bekräftelse på att de politiska partierna själva accepterade totalt sett stora hyreshöjningar. De instanser, som skulle ha fått till uppgift att — ofta skönsmässigt — pröva skäligheten i hyrorna och att tolka hyreslagen i alla olika fall, skulle inte ha kunnat undgå att ta intryck av osäkerheten hos den lagstiftande församlingen.
Herr talman! Jag hade vid ett tillfälle förra veckan, när denna proposition av en mer eller mindre dunkel an Ang. hyreslagstiftningen ledning drogs tillbaka av finansminister Sträng — jag förmodar att det var han som var med i sammanhanget vid det tillfället — framfört mina synpunkter i den här frågan. Principiellt tycker jag fortfarande att det är lika underligt att man inte är beredd att göra de kompromisser, som det enligt utskottets talesmän fanns möjligheter att göra, så att man kunnat genomföra den proposition som är framlagd av någon inom regeringen. Jag utgår ifrån att herr Sträng här spelade den första fiolen — inte för mittenpartiernas skull, utan därför att kommunisterna låg bakom den fann man för gott att ta tillbaka propositionen. Till herr Klings senaste anförande vill jag bara säga, att vi icke ömmar för tomtjobbarna eller för fastighetsjobbarna. Vi har endast velat ha en längre övergångstid för att klara hyrorna för de låga inkomsttagarna i vårt samhälle. Vårt parti trodde att det skulle kunna sammanfalla även med den politik som var socialdemokratisk.
Herr talman! För att någon inte skall behöva sväva i ovisshet om vem denne »någon» var, som herr Sundin talade om, skall jag tala om att det är jag som har skrivit på propositionen och det är jag som har skrivit på återkallelsen. Jag har det konstitutionella ansvaret för detta. Herr Sundin talade om att det är några små detaljändringar, som regeringen inte har velat acceptera. Jag vet inte hur många gånger jag stått i denna talarstol i dag och sagt att det inte är dessa små detaljändringar om ett år, två år eller ett och ett halvt år som skiljer, utan att det är själva den principiella inställningen ifrån mittenpartierna till reformen som har gjort att regeringen har återkallat propositionen. Ang. hyreslagstiftningen att kommunisterna skulle ligga bakom vårt återkallande. Vi var när vi lade fram propositionen beredda att ta striden med kommunisterna, och vi är fortfarande beredda att göra det. Sedan får vi väl, ärade kammarledamöter, tillsammans med tacksamhet notera herr Sundins förklaring att centerpartiet inte ömmar för tomtjobbarna.
Herr talman! Låt mig börja med det sista statsrådet nämnde. Skulle herr statsrådet Kling kunna påvisa över huvud taget något tillfälle, där centerpartiet tagit hänsyn till eller omhuldat tomtjobbarna i vårt samhälle? Jag skulle vilja att han i så fall bevisar detta. När det gäller motionerna förhåller det väl sig bara så som jag tidigare har anfört, nämligen att det i huvudsak inte finns någon skillnad mellan dem och propositionen. Det skiljer på ett år när det gäller övergångsbestämmelserna. I övrigt har vi år efter år krävt, att regleringen i princip skall avskaffas. Vi har dock krävt en hygglig övergångstid för att inte regleringens avskaffande skulle drabba hyresgästerna och de lägre inkomsttagarna i vårt samhälle alltför hårt.
Herr talman! Jag har ingalunda påstått att centerpartiet skulle ha omhuldat tomtjobbarna, som herr Sundin nu nämnde, och jag har därför ingen bevisskyldighet. Jag har bara bett kammarens ledamöter att med tillfredsställelse notera, att centerpartiet inte gör det! Jag tycker att det är tillräckligt. Herr Sundin påstår nu igen att det är så litet som skiljer oss åt. Jag har ju redan sagt att det inte är ett år eller två år som skiljer oss åt. Om herr Sundin fortfarande vidhåller att det inte är den principiella inställningen vill jag fråga: Är det då 365 eller 366 dagar som herr Sundin avser?
Herr talman! Att ta till orda nu sedan debatten på sätt och vis avslutades av statsrådet Kling redan före middagspausen med ett nej till herr Holmbergs räddningsförslag kan verka onödigt, men måhända kan det dock vara av något intresse för den fortsättning som följer nästa session. När vi inom högerpartiet under motionstiden studerade propositionen nr 141, var vi helt överens om att grundsynen på problemet var riktig och att lösningarna i huvudsak var realistiska. Våra ändringsförslag inskränkte sig till några formella förbättringar för att stärka rättsskyddet för båda parterna på hyresmarknaden, hyresgästerna och hyresvärdarna. Den viktigaste förbättringen var att de tilltänkta nya hyresnämnderna endast skulle tilldelas en medlande funktion — detta för att göra medlingen effektiv — och att tvister där medling misslyckats skulle i första instans avgöras av underrätt. Vi hade i detta stöd dels av de sakkunniga, dels av lagrådet och även av departementschefen som anger att »förslaget syftar till att genom ett effektivi medlingsförfarande kraftigt begränsa antalet hyrestvister som förs vidare till rättslig prövning».

Vi anser att detta ställningstagande i propositionen är felaktigt och inkonsekvent och vi styrktes än mer i vår uppfattning, när vi senare kunde ta del av lagrådets yttran de över nästa proposition — den om hyresnämndernas organisation och arbetsformer. Våra synpunkter har följts upp i reservationen IX, som avser yrkandet under F i utskottets hemställan. Jag får härmed yrka bifall till reservationen IX avgiven av herrar Ebbe Ohlsson och Bengtson i Solna. Reservationen X av samma herrar berör övergångstiderna vid avvecklingen. När jag nu går över till att granska denna detalj i hela detta stora komplex, denna detalj som genom olyckliga omständigheter kommit att bli en huvudfråga, så får jag för undvikande av allt missförstånd börja med att deklarera, att jag instämmer i all den kritik som riktats mot regeringen för att den i panik dragit tillbaka sin egen proposition. Men i saklighetens och hyresgästernas intressen måste jag gå ett steg längre tillbaka i skeendet och studera folkpartiets och centerpartiets motionskrav på förlängda övergångstider, och det kan då inte hjälpas att detta kommer att resultera i viss kritik mot dessa partiers handlingssätt. Självfallet tar jag de båda partiernas ord för gott, när de anför att de önskat en mjukare övergång till hyresgästernas bästa, och då får jag konstatera det tragiska i att detta agerande bygger på ett missförstånd eller en oförmåga att se hur de föreslagna bestämmelserna skulle ha verkat. De båda parterna på hyresmarknaden har en bestämd uppfattning om detta, och jag vill i all korthet citera ett litet avsnitt ur hyresgäströrelsens egen tidning »Vår bostad», nr 12 i år, där ledaren behandlar förslaget till hyreslag. Det är att märka att detta skrevs före förra veckans panikdramatik, men sedan bekräftats genom uttalanden av hyresgästernas talesman Erik Svensson. Det heter: »Motionärer i riksdagen vill öka dessa övergångstider till respektive sex och tre år, men faran är att om övergångstiden blir så lång — och etapperna därmed flera — det kan locka en fastighetsägare, och kanske också hyresnämnd, att ta till en Ang. hyreslagstiftningen större hyreshöjning än man annars gjort.» Sveriges fastighetsägareförbund gör följande uttalande om just detta avsnitt: »Sveriges Fastighetsägareförbund kan instämma i dessa synpunkter och vill dessutom påpeka, att det är tämligen omöjligt att ett visst år förutse hyresnivån sex år framåt. Det är tillräckligt svårt att enligt propositionen söka fixera hyresnivån fyra år fram i tiden.» Båda parterna, som representerar fackkunskapen, är helt överens om den felaktiga tankegången i folkpartiets och centerpartiets krav på längre övergångstider men i Övrigt oförändrad metodik. Detta skulle i praktiken icke medföra fördelar för hyresgästerna. För storstädernas del konstruerade propositionen en hyrestrappa med fyra trappsteg. De båda motionerna önskar en trappa med sex steg. Trappans höjd skall i båda förslagen bestämmas första året, och även om varje trappsteg i folkpartiets och centerpartiets sexstegstrappa eventuellt skulle bli något lägre än propositionens fyrstegstrappa, så skulle man på slutet ganska oundvikligt komma att landa på en något högre nivå med användandet av sexstegstrappan. Detta blir till slut en nackdel för hyresgästerna, som bör kunna ha en god förhoppning om att i stort sett få stanna kvar åtminstone ett slag på den nivå som uppnås efter det att man tagit sig uppför de fyra trappstegen. För min del måste jag djupt beklaga att de båda andra oppositionspartierna icke från början gav sig tid att tänka igenom konsekvenserna av en förlängd övergångstid. Tänk så mycket trassel vi i så fall hade haft en god chans att få slippa! För högerpartiets del har denna uppslutning kring det ursprungliga förslaget — fyrastegstrappan — markerats med reservationen X, avseende G i utskottets hemställan, till vilken reservation jag härmed får yrka bifall.
Herr talman! Det ligger ett omfattande arbete bakom den reformverksamhet som nu pågår på det bostadspolitiska området, och det gäller inte minst hyrespolitiken. Många har under flera år ägnat ett omfattande arbete åt att söka nå godtagbara resultat. I proposition nr 100 lämnade vi vårriksdagen en samlad redogörelse för hur hela nydaningsarbetet borde utformas. Mot huvudprinciperna i detta förslag gjorde riksdagen ingen erinran. Som framhållits av åtskilliga talare nu och tidigare, hade man anledning räkna med att propositionen om hyrespolitiken skulle godtas av en betydande majoritet i riksdagen. En avveckling av hyresregleringen är en ömtålig fråga. I förarbetena diskuterades åtskilligt, om man kunde finna en konstruktion som gav möjligheter att någorlunda ange storleken på de hyreshöjningar som skulle kunna bli följden vid en avveckling. Bl.a. framfördes tanken om en maximering av hyresstegringarna på bristorterna under en övergångsperiod, exempelvis till högst 2, 3 eller 4 kronor per m? och år; dessa belopp inkluderande driftkostnadsstegringen. När det gäller sådana förslag kunde man emellertid säga att de stred mot själva grundtanken att åstadkomma en hyresmarknad där parterna har frihet att själva avtala om hyrorna, men med möjligheter för hyresgästerna att få ett lagligt skydd för att avvisa oskäliga hyreskrav. Något önskemål från hyresgäströrelsen om en maximering kunde inte vi finna, utan tvärtom. Vi ansåg emellertid att spärreglerna borde utformas så att de underlättade en successiv och smidig anpassning till avtalsfrihet utan språng i hyresutvecklingen. Propositionen gick i detta avseende något längre i försiktighet än hyreslagstiftningskommittén, vilket i och för sig inte innebar någon kritik mot kommittén. Men självfallet lämnade förslaget utrymme för vissa spekulationer, eftersom skälighetsbedömningen måste komma i fråga i åtskilliga sammanhang. Kommunisterna utnyttjade tidigt den möjligheten. Också inom hyresgäströrelsen och på andra håll framfördes kritiska synpunkter beträffande möjligheter till överraskande hyresstegringar. Regeringspartiet var emellertid redo, som det tidigare har sagts av flera talare från vår sida, att möta denna propaganda, dels därför att vi inte räknade med sådana konsekvenser, dels därför att vi ansåg och gav klart uttryck åt den meningen, att om något oförutsett skulle inträffa så fanns möjligheter till ingripande. Jag vill bara, herr talman, erinra om en debatt i Norrköping mellan mig och herr Gustafsson i Skellefteå. Just då hade en representant för fastighetsägarna i en artikel i en borgerlig tidning uttalat den meningen, att sedan hyresregleringen avvecklats genom den nya lagen skulle det bli fråga om hyresstegringar på upp till 100 procent i Norrköpings äldre fastigheter. Ställda inför sådana uttalanden, kanske speglande en viss förhoppning från fastighetsägarnas sida, är det självklart att vi måste reagera mycket starkt. För min del gjorde jag det så att jag sade, alt om detta skulle inträffa kommer vi från regeringens sida att omedelbart söka ingripa. Jag frågade också herr Gustafsson i Skellefteå, som hade deltagit i kommittéarbetet, hur han uppfattade ett sådant uttalande. Han instämde helt i min uppfattning — för det första trodde han inte att sådana höjningar skulle komma i fråga, för det andra menade han att om dylikt verkligen skulle inträffa måste vi tillgripa speciella åtgärder för att att hindra en fortsättning. Vi var alltså överens om att det skulle bli möjligt att göra justeringar eftersom vi hade infört en övergångstid framför allt i bristorterna. Men vi fick uppleva överraskningar som kom från annat håll. Naturligtvis har vi haft anledning att följa den allmänna debatten kring hyresoch bostadspolitiken. I denna kammare har tidigare erinrats om det uttalande som folkpartiets ledare herr Ohlin gjorde 1964 på folkpartiets landsmöte i Eskilstuna, där han sade att folkpartiet kommer att ligga bara ett litet stycke framför socialdemokratin så att den inte har någonting att frukta när den successivt avvecklar regleringen. För fem år sedan gjorde herr Gustafsson i Skellefteå bl.a. det uttalandet i en interpellationsdebatt, att regeringen enligt hans mening varit i överkant försiktig i fråga om den successiva avvecklingen av hyresregleringen. Han sade vidare: >»Om vi skall vänta med att avveckla hyresregleringen till dess det inte inträffar någon hyreslyftning, kommer nog hyresregleringen att överleva flera socialministrar.» Jag tror mig tryggt kunna säga att herr Gustafsson har varit representativ för folkpartiets uppfattning i denna del av den hyrespolitiska debatten under 1960-talets första år, och jag kan därför begränsa mig till detta enda exempel. Regeringens överdrivna försiktighet och räddhåga blev sedan ett genomgående tema vid 1963, 1964 och 1965 års riksdagar. Vid 1965 års riksdag framhöll tredje lagutskottets ordförande herr Alexanderson bl.a.: »Från folkpartiets sida har man länge framställt krav på hyresregleringens avveckling.» Det var alltså år 1965. Den avveckling som hittills skett hade enligt herr Alexanderson skett halvhjärtat och alltför försiktigt. Men folkpartiet har inte stannat vid denna kritik av takten i den sucessiva avvecklingen. Regleringssystemets definitiva avskaffande har också varit en angelägen och brådskande uppgift enligt folkpartiet här i riksdagen. Man kan utan svårighet belysa detta genom representativa uttalanden från partiets företrädare i riksdagens båda kamrar. Låt mig bara ta ytterligare ett exempel som enligt min uppfattning belyser den allmänna attityden. När förslaget om en förlängning av hyresregleringslagen behandlades vid 1965 års riksdag underströk herr Alexanderson mycket starkt att folkpartiet inte anser sig kunna motsätta sig en förlängning av hyresregleringen under ett år. Men herr Alexanderson fortsatte: »Vi måste understryka att det mot bakgrunden av vad jag här anfört är mycket väsentligt att alla krafter sätts in för att åstadkomma en lösning som är färdig att sättas i tillämpning när den nu föreslagna förlängningstiden på ett år gått ut.» Det var alltså år 1965. Folkpartiets agerande har över huvud taget bidragit till att skapa det intrycket att man från partiets sida sett frågan om en övergång till ett nytt hyrespolitiskt system som en utomordentligt brådskande och angelägen uppgift. Det har också tagit sig det uttrycket att man under en följd av år otåligt efterlyst det utredningsmaterial som skulle kunna läggas till grund för nya bostadsoch hyrespolitiska riktlinjer.

Det räcker inte med att bara vänta på utredningar.» Nästa år hade otåligheten växt ytterligare. Herr Gustafsson uttryckte nu sitt beklagande över att riksdagen hade avvisat folkpartiets förslag om tillsättande av en särskild beredning som skulle kunna samordna de olika utredningsförslagen. Också den dåvarande folkpartiledaren ansåg frågan utomordentligt brådskande och menade att en beredning borde tillsättas för att ta ett samlat grepp över hela problematiken. »En förutsättning är att arbetet drives så snabbt att förslag kan framläggas utan dröjsmål», säger herr Ohlin och fortsätter: »Det bör vara fråga snarare om månader än om år.» Jag såg i Dagens Nyheter i går att herr Ohlin påstår att regeringen år 1964 skulle ha avvisat hans krav på en parlamentarisk behandling av frågan om hur långa övergångstider som skulle vara behövliga. Det var ett litet minnesfel från herr Ohlins sida; det var år 1965, då han tog upp frågan om den särskilda beredningen i syfte att få till stånd ett snabbt och samordnat ställningstagande till de olika utredningsresultaten. Det var över huvud taget ingen diskussion om några övergångstider vid den tidpunkten, och det finns inte heller i riksdagsprotokollet ett ord om detta. Tvärtom var det andra huvudmotivet för herr Ohlins krav på en särskild beredning, att det nu gällde, för att använda hans egna ord, »att ta ett radikalt grepp». Han fortsatte: »Erfarenheten har gjort oss tveksamma huruvida man kan vänta sig ett tillräckligt radikalt grepp från regeringen.» Folkpartiet ville med andra ord ge råg i ryggen åt en svag och vacklande socialdemokrati så att den bestämde sig för en tillräckligt snabb avveckling av hyresregleringen. Jag kan inte tänka mig att någon som tagit del av de uttalanden som herr Ohlin och andra har gjort kan få någon annan uppfattning än att man har velat verka som pådrivare för att snabbare få ett resultat i frågan om hyresregleringens avveckling.

Det överraskade oss naturligtvis litet när under förra valrörelsen vårt parti lade fram förslag om ett bostadsoch hyrespolitiskt program där vi klart angav att vi var inställda på en avveckling av hyresregleringen, medan det inte var möjligt att få något uttalande från folkpartihåll. Vid ett par tillfällen frågade jag herr Ohlin och andra folkpartister hur man skulle ställa sig till det förslag om avveckling av hyresregleringen som framlagts. I ett uttalande i Dagens Nyheter sade herr Ohlin att vi får vänta till hösten — dvs. till efter valet. En viss oro för vad som skulle kunna komma från folkpartiets sida kände vi väl när herr Ohlin i sitt avgångstal i juni i år enligt Dagens Nyheters referat tog upp en del av de problem som skulle komma framöver enligt vad han räknade med. Han talade om att vissa svårigheter kan uppkomma för »en ny regering», som han naturligtvis hoppades skulle komma efter 1968 års val, en regering som ville ta krafttag mot inflationen under 1969 och de därpå följande åren. »Den Erlanderska regeringen tror sig vara mycket finurlig genom att ge en rad löften och ställa ut en rad växlar att inlösas efter valet 1968. Försvaret skall få 350 miljoner extra, den 25-procentiga byggskatten skall slopas, det eftersläpande byggandet av kronikerhem 0. d. skall nära tredubblas. Det är själva koncentrationen i tid av i och för sig önskvärda åtgärder, innebärande en väldig samhällsekonomisk belastning, som visar att socialdemokraterna räknar med ett maktskifte efter valet nästa år», ansåg herr Ohlin enligt referatet.

För den regeringen skulle vi alltså ställa till dessa besvärligheter. Vi trodde att detta var en tillfällighet, men det förefaller som om det vore något mera diskuterat i de inre kretsarna inom folkpartiet. Den nye folkpartiledaren kommer tillbaka till ett motsvarande resonemang på hösten i år — den 27 september. Enligt Svenska Dagbladets referat berörde herr Wedén då hyresproblemen i ett tal inför folkpartiets riksdagsgrupp. Han tog upp »ett annat varsel», som det heter i Dagens Nyheter, uppgifterna om väntade chockhöjningar på hyrorna i samband med att hyresregleringen avvecklas. Snabba och stora hyresstegringar skulle vara ett allvarligt hinder för att 1969 få till stånd ett avtal på arbetsmarknaden som kunde innebära att man bromsar kapplöpningen mellan löner, priser och skatter på arbetsmarknaden. Chockhöjningar måste undvikas och metodiken och tempot för avvecklingen bör anpassas efter den lokala situationen. Det följs upp i tidningarna. Svenska Dagbladets rubrik för det refererade anförandet är: »Bromsad kapplöpning löner—priser—skatter hotas av hyreschock.» Ärade kammarledamöter!

Det är genom dessa uttalanden som den oro förstärks som kommunisterna har börjat ge anledning till genom sin propaganda — en oro som vi var beredda att möta men som nu fick ökad näring av det utspel som här gjordes. Vi hade väl anledning att avvakta vad som skulle komma när riksdagen samlades. Vi tänkte oss möjligen att man ändå skulle överväga vad man skulle göra när man slutgiltigt skulle ta ställning till frågan om hyresregleringens avveckling. Var det verkligen så att de taktiska hänsynen hade tagit över sakskälen i en så utomordentligt viktig fråga? Tyvärr fick vi bekräftat i motionerna att så hade skett. Inte genom förslaget om antalet övergångsår — det kan diskuteras — men genom skrivningarna i motionerna om de stora hyreshöjningarna. Här hade nu inte folkpartiet lämnats ensamt på fältet. Nu uppträdde också centerpartiet med motioner med samma motiveringar. Jag skall bara referera ett par av de uttalanden som görs i motionerna. I centerpartiets motion heter det: »För att hindra alltför starka årliga hyreshöjningar anser vi det motiverat att ytterligare utsträcka övergångstiden. Vi anser inte propositionens förslag till övergångsbestämmelser vara tillräckliga.

Folkpartiet spelar i stort sett på samma tema. När man skall motivera sitt förslag om en förlängd övergångstid säger man att det krävs särskild uppmärksamhet när det gäller hyresprövningen för bostäder där hyresnivån genom den långvariga hyresregleringen blivit starkt snedvriden och där väsentliga hyreshöjningar inte kan uteslutas. Man har tidigare angett i sina uttalanden att sådana hyreshöjningar tvärtom är mycket troliga. Därmed trädde ju mittenpartierna fram vid sidan av kommunisterna och gav, som jag sagt tidigare, väsentligt ökad näring åt spekulationerna såväl bland fastighetsägarna som bland hyresgästerna om betydande hyreshöjningar vid en snabb avveckling enligt regeringens förslag. Jag upprepar vad jag sagt och många före mig från regeringspartiets sida. Det var inte diskussionen om de fyra, tre eller sex åren, utan det var motiveringarna från vilka man bygger upp sitt krav, sitt anspråk på helt andra åtgärder. Därmed var också förutsättningarna för en lugn successiv avveckling av hyresregleringen hotade. Det var en annan syn på vilka hyresstegringar som kunde bli resultatet vid en avveckling, som mittenpartierna förde fram och som kom att sprida mycket stor oro i vida kretsar. Varför drog inte regeringen omedelbart tillbaka propositionen efter motionerna? Det är klart att det är en fråga som kan ställas. Jag vill svara att vi ville avvakta om mittenpartierna också, med hänsyn till den kritik de mötte i sin egen press, skulle finna anledning till omprövning av motiven i motionerna när frågan kom till utskottsbehandling. Det var inte mycket sådant som rapporterades från utskottet. Det var i det läget som jag fann anledning — med hänsyn till det intresse som jag själv hade för denna frågas lösning som en del av reformpolitiken — att ta personlig kontakt med centerpartiets 1ledare herr Hedlund och sedan också med folkpartisten herr Gustafsson, som visat ett mycket starkt intresse för frågan. Jag gjorde inte detta för att inleda någon förhandling, som herr Nils-Eric Gustafsson ville påstå. Jag hade inget förhandlingsuppdrag, utan jag gjorde det därför att jag ville varna mittenpartierna för att den överraskande hållning som de hade intagit kunde komma att leda till att propositionen åter kallades. Man hade tydligen inte alls tänkt sig att något sådant skulle inträffa, det fick jag alldeles klart för mig av de reaktioner som jag fick från herr Hedlunds och herr Gustafssons i Skellefteå sida. Jag tyckte personligen att det kunde finnas anledning att göra detta alldeles klart för dem, när de funderade över möjligheterna till en kompromiss. Jag angav endast en exempelmöjlighet, nämligen övergångstiden. Vi berörde i våra samtal inte motiveringen. Jag ansåg att det var så självfallet att min kritik riktade sig just mot motiveringarna i motionen att jag inte behövde ange det vid våra samtal. Det är riktigt att herr Hedlund ringde upp mig och meddelade att han bland centerpartiets utskottsrepresentanter verkat för en kompromiss i fråga om övergångstiden. Han nämnde tre resp. fem år. Jag sade att jag inte ville diskutera frågan ytterligare, utan att det var utskottets sak. Det visade sig att skadan redan var skedd och att den starka oro som vi förmärkt ute i landet också underbyggdes av propagandister från mittenpartiernas sida. I diskussionsmöten stod talare från folkpartiet upp och angav att det kommer att bli stora hyreshöjningar. På samma sätt som kommunisterna har gått ut och sagt att det blir stora hyreshöjningar när hyresregleringen avvecklas, gick folkpartistiska talare på diskussionsmöten och framförde exakt samma argument. Förslaget till lagstiftning erbjuder som jag förut sagt inte möjlighet att säga att det blir så och så mycket, eftersom det i långa stycken är fråga om en skälighetsbedömning, en avvägning med hänsyn till de förutsättningar som har angetts i lagstiftningen och som vi har ansett för tillräckliga. Men när man på detta sätt nu också från mittenpartiernas sida gick ut i en aktiv propaganda, då blev det omöjligt att stilla den oro som alltmer gjorde sig gällande. Om vi skulle söka reparera den skada som skett, skulle det kräva åt gärder av annan karaktär än vi hittills har diskuterat. Jag har inledningsvis talat om att vi i förarbetena diskuterade frågan om en eventuell maximihyra under en övergångstid. Jag vet inte hur realistiskt ett sådant förslag är, men det är möjligt att det någon gång i framtiden finns anledning att överväga detta förslag. Det kan också tänkas en hårdare anknytning till jämförelsehyror eller andra möjligheter — det är ett arbete som kräver tid och som vi inte gärna kunde begära att man i utskottet vid dess handläggning av detta ärende kunde ge sig in på. Regeringen fann därför i detta läge anledning att återkalla sin proposition. Vi kommer att fullfölja denna linje, men det finns också — som sagts här tidigare och som jag vill understryka — anledning att nu överväga vad som kan göras för att förbättra läget på bostadsoch hyresmarknaden utan att därför avveckla hyresregleringen.

Under alla omständigheter skall man inte räkna med att det förslag, som har legat under prövning, kommer tillbaka. Vi får — som jag har sagt — på andra vägar söka åstadkomma en väsentlig förbättring på bostadsoch hyresmarknaden. Det är möjligt att vi kan lösa upp en del av dessa knutar genom en aktiv upprustning av reparationsverksamheten med någon form av stimulansbidrag till en sådan verksamhet, kanske med gynnsammare avdragsregler. Vi får söka komma fram på de andra vägarna, och vi kommer att redan till vårriksdagen ha gjort överväganden om hur långt vi kan gå i detta fall. Det finns ingen annan möjlighet i det läge som nu har uppstått och till vilket mittenpartierna får ta på sig huvudskulden.

Herr talman! Jag begärde ordet först för att instämma i vad inrikesministern här inledningsvis anförde, när han beklagade att detta lagverk, som jag liksom han trodde skulle vara till stor fördel för vår bostadsmarknad och för alla människor, som är beroende av förhållandena på den, inte kommer att genomföras. Vi vet ju också att han egentligen inte stod bakom åtgärden att kalla tillbaka propositionen. Nu har inrikesministern stramat upp sig och försvarar åtgärden i alla fall, och han går då på samma egendomliga linje som justitieministern här har gjort och gör gällande att mittenpartiernas motioner syftar till större hyreshöjningar än som avsetts i propositionen. Jag var någon stund före middagspausen och hörde på debatten i andra kammaren, där statsministern helt oförblommerat talade efter den andra linjen. Han sade, måhända något fritt omskrivet: »Ni kan väl förstå att man inte kan acceptera att mittenpartierna här försöker skära pipor i vassen genom att ställa yrkanden som går hyresgästernas ärenden. Det måste ju bli en reaktion mot det.» Jag har för min del tidigare sagt att det är psykologiskt lättare att förstå den linjen, men jag kan inte acceptera att det läggs sådana synpunkter på en lagstiftningsfråga av den här valören. Vad beträffar hyreshöjningarna, som har förutsetts och diskuterats, är det fråga om en långsiktig lag som skall gälla permanent. Det väsentliga är den hyresnivå man siktar till. I det avseendet finns det inga skiljaktigheter i uppfattningarna — riktpunkterna är fullt klara. När man emellertid talar om procentuella höjningar kommer siffrorna att väsentligen influeras inte av den nivå som skall uppnås, utan av hur lågt man börjar. En statistiker vet ati om man börjar med tillräckligt låga tal går det lätt att få mycket stora procentuella höjningar utan att det absolut taget rör sig om så förskräckande stegringar. När det sägs att hyreshöjningsprocenten kan bli hög betyder det framför allt att man utgår från att hyreskostnaderna för närvarande är onormalt låga i förhållande till vad de kommer att bli. Jag vill i det sammanhanget nämna att jag för mycket länge sedan, redan i början av 1950-talet, när jag sysslade med sådana här frågor inom statens hyresråd och det var aktuellt att begära en översyn av hyresregleringslagen, tämligen ensam framförde ett förslag att man skulle försöka anpassa hyresregleringslagen så att det i framtiden skulle underlätta en avveckling. Det skulle ske genom att den gällande riktpunkten för hyrorna i äldre hus, 1942 års hyror, ersattes av den riktpunkt som det nu talas om, hyresnivån i det med bostadspolitikens stöd producerade bostadsbeståndet. Alla hyror borde sålunda bedömas efter skälighetsprövning i förhållande härtill. Om det förslaget hade genomförts hade läget nu varit ett helt annat. Hyresregleringen skulle ha kunnat avvecklas utan svårigheterna på grund av de stora differenser mellan olika bestånd, som vi under den hyresreglerade 25-årsperioden har kommit upp till. Det ansågs då att detta stötte på för stora administrativa svårigheter, men jag menade att det var något som gick att komma över. Det väsentliga var att ha denna riktpunkt även om man inte ställde kraven för högt på att det i alla enskilda fall noggrant skulle uppfyllas. Inrikesministern citerade några ord av vad jag hade sagt för några år sedan, då jag yrkade att man så snart som möjligt skulle sätta i gång med att avveckla hyresregleringen och då jag klagade över att den regionala avvecklingen hade gått för långsamt. Ja, det är precis i linje med vad vi här har yrkat, att hyresregleringen skall börja avvecklas så snart som möjligt, men att det skall ske i en lugn takt och med en rimlig övergångstid. Apropå det har jag mycket svårt att förstå varför en längre övergångstid skulle behöva leda till högre hyreshöjningar, som någon talare har sagt. Det är klart att man måste börja med att fastställa slutnivån, innan man resonerar om hur den skall fördelas på övergångsåren. Under = utskottsbehandlingen framförde de socialdemokratiska ledamöterna, i samband med diskussionen om övergångstidens längd, det eventuella budet att man i stället skulle förskjuta ikraftträdandedagen ett eller annat år framåt i tiden. Det avvisade vi utan vidare, ty det var inte alls i överensstämmelse med de synpunkter som låg bakom vårt förslag att avvecklingen skulle gå lugnt och försiktigt till väga.
Herr talman! Jag beklagar att inrikesministern på grund av votering på den andra sidan om draperierna inte kan vara med här just nu, ty jag skulle gärna vilja säga att jag uppskattar det som han här har sagt. Jag tror att det i mångt och mycket är uttryck för en ärlig vilja hos honom personligen att verkligen ha kunnat klara ut den här saken. Skadan har ju redan skett, sade emellertid inrikesministern, och nu är inte annat att göra än att hålla de frontställningar som har intagits. På sätt och vis delar jag tragedin med herr inrikesministern. Jag tror att det var jag som ivrigast förfäktade kompromisslinjen i tredje lagutskottet. Innan dess hade inrikesministern på ett visst sätt varit involverad i en kompromisstanke. Vi får väl konstatera att vi båda har misslyckats därvidlag. Jag skulle emellertid vilja vända mig emot den del av inrikesministerns anförande som innehöll att t.ex. center partiet har försökt att skapa oro i denna fråga. Det är inte på det sättet. För det första har vi inte det insteg i hyresgäströrelsen som herr Rune Johansson tydligen tror att vi har. För det andra har vi verkligen aldrig någonsin sagt att hyresregleringen skulle avvecklas över en natt. Vi har hela tiden talat om en successiv avveckling. Vi har inte ändrat uppfattning på den punkten. Vi godtog regeringens proposion i princip men hade detaljförslag som gick ut på en annan Övergångstid. Jag tror inte heller att inrikesministern i motiveringen till motionen av herr Hedlund m. fi., som han läste ur, kan finna något belägg för att vi har velat skapa en oberättigad oro i denna fråga. Jag vill sluta med att säga att linjerna väl nu ligger ganska klara. Herr Ernulf var uppe i talarstolen för en stund sedan. Jag vill inte påstå att han framförde ett frieri, men han uttryckte vissa tankegångar om samarbete i den här frågan. Samarbete skall man aldrig säga nej till, det är min maxim. Jag betraktar emellertid det läge som nu uppstått realistiskt vara det, att läget är låst. Det var — det har bekräftats av socialdemokratiska talare i eftermiddags — redan när kompromissbudet från vår sida framfördes i utskottet av regeringen beslutat att propositionen skulle dras tillbaka. Vem som i det läget har ansvaret för fastlåsningen står väl ganska klart.
Herr talman! Det var ett mycket pessimistiskt anförande som bostadsministern höll. Han utgick ifrån att folkpartiets uppläggning av denna fråga hade blåst under den oro som kommunisterterna skapade ute i bygderna. Jag vill inte yttra mig på den punkten. Det är svårt att veta hur kommunisterna agerar. Jag kan emellertid inte följa inrikesministern när han säger att skadan redan har skett och att den är så stor att intet kan göras. Jag är medveten om att bara debatten här i dag och förra onsdagen har skapat en ökad oro, inte minst bland hyresgästerna, som tidigare inte hade kunnat följa med eller kanske tröttnat på den långvariga debatt om hyresregleringens avveckling som har förts. Om man gör det konstaterandet måste ändå de politiska partiernas uppgift och intressen nu vara att hålla tillbaka eventuella spekulationer om hyreshöjningar, dämpa oron bland dem som berörs. Vi måste alltså, som inrikesministern sade, på något sätt reparera skadan. Men gör verkligen regeringen en insats när det gäller att reparera skadan genom att återtaga sin proposition och medverka till en så uppslitande debatt i riksdagens båda kammare som nu har kommit i gång? Jag tycker sålunda att ansvaret fortfarande ligger hos regeringen. Det är den som måste tänka framåt. Det är den som måste ta en stånpunkt. Det obehagliga psykologiska läge som uppkommit genom denna debatt och genom vad som tidigare förekommit har allvarligt förstärkts genom = regeringens eget handlande. Mot den bakgrunden anser vi från högerpartiets sida att inte bara psykologiska utan även sakliga skäl talar för en kraftig ansträngning från regeringens sida att försöka finna ett modus vivendi. Ett sådant skulle kunna bestå i en ömsesidig eftergift, psykologisk, politisk och saklig från å ena sidan mittenpartierna och å andra sidan regeringen. En sådan eftergift borde, med hänvisning till den fråga jag ställde före middagspausen, innebära att man dels accepterar att frågan inte är fastlåst, dels överväger att godtaga propositionen under förutsättning att folkpartiet och centerpartiet i gengäld avstod från sina yrkanden. Den frågeställningen behandlade över huvud taget inte bostadsministern.

Herr talman! Jag tror att de bekymmer som herr Holmberg här har ut talat å hyresgästernas vägnar behöver han nog inte ta på sig. Det har efter meddelandet om återtagandet av propositionen runt om i landet förekommit en stor mängd opinionsyttringar från hyresgästhåll som bara går i en enda riktning. Ja, det är sant att det också har hörts något missljud ifrån förbundsordföranden i Hyresgästernas riksförbund. Det får man förstå. Det har sin särskilda bakgrund. Herr Svensson i Hyresgästernas riksförbund har under loppet av ett par år organiserat upp sitt förbund för att det, när det nya systemet trätt i kraft, skulle kunna fungera som «en effektiv förhandlingsorganisation. Han har givetvis varit besviken över att propositionen har tagits tillbaka och att det alltså dröjer innan vi kan övergå till ett sådant förhandlingssystem på hyresmarknaden som vi redan har på arbetsmarknaden. Hyresgäster däremot, herr Holmberg, har sannerligen inte givit uttryck för några bekymmer över denna åtgärd.

Herr talman! Jag vet inte riktigt i vilken egenskap herr Geijer egentligen talar. Är det i egenskap av konsultativt socialdemokratiskt statsråd eller är det i egenskap av tidigare lokalordförande i Hyresgästföreningen? Det är möjligt att herr Geijer i den senare egenskapen skulle kunnat göra ett uttalande av det slag han nu gjort, som dock var direkt riktat mot hyresgäströrelsens ledning. Det är vanligt att det föreligger vissa spänningar mellan Stockholmsavdelningarna och riksorganisationerna. I egenskap av statsråd och ansvarig för en del av detta ärendes behandling i regeringen borde herr Geijer emellertid kunna se saken i ett större perspektiv, och det var det längre och större perspektivet som jag hade hoppats att åtminstone någon representant för regeringen skulle vara mäktig att anlägga.
Herr talman! Det är riktigt att jag tidigare varit ordförande i Stockholms hyresgästförening, och därför är det väl också naturligt att jag fortfarande har kontakter som ger mig möjlighet att höra hur ställningen är. Jag har emellertid fått motsvarande upplysningar från hyresgästföreningarna i våra andra stora städer.

Så långt jag har erfarit av brev och telefonpåringningar till regeringen, har det inte hörts någon sådan opinionsyttring. Det enda vi hört är att man uttalat ledsnad över att bytesrätten inte har gått igenom med hänsyn till att många fastighetsägare vägrar byte, men på den punkten har det ju här i debatten lämnats lugnande förklaringar.

Herr talman! Riksdagen behandlar just nu en politisk skandal. Den handlar om hur en splittrad regering flyr från sina egna förslag, som den fortfarande finner riktiga och som den kan få en överväldigande majoritet för i riksdagen. Debatten handlar om hur en regering, som brukar beteckna sig som stark, har demonstrerat en svaghet, som inte ens dess ivrigaste kritiker kunde tänka sig. Jag utgår då ifrån vad man vanligen brukar mena med politisk styrka och politiskt mod och inte från herr Göran Karlssons mera parodiska definition. Han ansåg ju att regeringen demonstrerade sitt mod, när den vågade visa att den inte vågade stå fast vid sitt förslag. Den här diskussionen har effektivt visat hur regeringens klagan över mittenpartiernas motioner är ett dåligt svepskäl för en sjuk sak. Innan jag kommer in på det centrala — hur regeringen den senaste veckan själv belyst sin svaghet — vill jag bara kort sammanfatta och avvisa de sex påståenden som har riktats mot mittenpartierna. Herrar Alexanderson, Axel Andersson och Ernulf har på dessa punkter redan sagt det mesta. Låt mig börja med omsvängningsmyten. Mittenpartierna har ändrat mening, säger man. Tidigare har de krävt en omedelbar avveckling av hyresregleringen. Nu vill de ha några års övergångstid. Den verklighetsbeskrivningen är helt felaktig. I en rad uttalanden från folkpartiets nuvarande ledare, från vår tidigare partiordförande och från andra ledande folkpartister har ständigt framhållits att avvecklingen måste ske successivt. Mittenpartierna har framför allt avvisat en plötslig övergång i de stora bristområdena. Det finns massor av citat som belägger den saken. Omsvängningsmyten är därför ett falsarium, som inte kan duga i en seriös debatt. Utredningsmyten är nästa argument. Folkpartiet skulle i en utredning ha gått med på regeringsförslaget. Därför hade mittenpartierna inte rätt att väcka en motion med förslag till ändringar. Men det intressanta är ju att regeringen själv, som herr Kling sade, har lagt till vissa spärrar mot snabba hyreshöjningar, däribland bestämmelserna om övergångstiden. Regeringen har alltså funnit att utredningens förslag inte var helt igenom bra och kompletterar med två respektive fyra års övergångstid. Mittenpartierna har på samma sätt funnit att utredningsförslaget på denna punkt inte var tillfredsställande och föreslår nu tre respektive fem års övergångstid. Utredningsmyten förutsätter alltså att socialdemokraterna har rätt att ändra i hyreslagskommitténs förslag, men att mittenpartierna inte får ändra. Ang. hyreslagstiftningen Eller rättare sagt: de får ändra enbart så långt som det överensstämmer med regeringens ändringar. Om man ändrar något utöver regeringens ändringar, blir det ett skäl till att dra tillbaka propositionen. Utredningsmyten «liknar därför mest ett dåligt skämt. Enighetsmyten är nästa försvarslinje. Denna reform är mogen enbart när de stora partierna är överens om den, säger regeringen. Men då är reformen också mogen nu denna kväll, eftersom de demokratiska partierna är överens om dess huvudlinjer. Oppositionen har ju inte yrkat avslag på propositionen. Tvärtom har man understrukit hur viktigt det är att få bort hyresregleringen. Vad mittenpartierna har föreslagit är några förändringar av spärrarna mot snabba hyreshöjningar. Mittenpartisterna har dessutom i tredje lagutskottet förklarat sig vara inställda på en kompromiss med regeringen. Enighetsmyten faller alltså av två skäl. För det första kan regeringen inte kräva uppslutning från oppositionen i alla detaljer. För det andra hade regeringen troligen kunnat få just enighet i utskottet. Sedan kommer taktikmyten. Mittenpartierna var ute för att fånga röster, säger regeringen. Man utgår alltså från att det förslag som folkpartiet och centern lägger fram inte grundas på sakliga överväganden. Det har man naturligtvis inte kunnat belägga eller ens göra troligt, utan man bara påstår att det förhåller sig så. Det intressanta är att samtidigt har en rad socialdemokrater väckt ett antal motioner i hyresregleringsfrågan. En av motionärerna, herr Lundberg, har yrkat avslag på hela propositionen, som, säger han i motionen, »icke fyller ett socialt och ekonomiskt syfte utan i viss mån accepterar och godtar de spekulativa intressena på bostadsmarknaden». I en annan motion, som har undertecknats av sju socialdemokrater, sägs att det är »i hög grad betänkligt att undantag från besittningsskyddet ges en så vidsträckt tillämpning och att besittningsskyddet uttunnas». Socialdemokraterna Hans Hagnell och Yngve Persson skriver i en tredje motion, att för äldre, mindre lägenheter bör hyresregleringen vara kvar. De vill »undvika oreglerad prisstegring, vilket till övervägande del skulle drabba socialt mycket känsliga grupper, framför allt pensionärer och äldre arbetstagare». Och på den socialdemokratiska extrakongressen i oktober gjordes en rad uttalanden med liknande innehåll, som visade den oro som fanns inom socialdemokratin långt innan mittenpartierna hade väckt några motioner. Dessa motioner och dessa uttalanden har inte åberopats eller angripits av regeringen. Eftersom jag utgår från att herrar Hagnell, Yngve Persson, Lundberg m.fl. inte har kritiserat propositionen av valtaktiska skäl, har de funnit sina skrivningar vara sakligt motiverade. Men när mittenpartierna kommer med förslag, vilka de upplever som förbättringar, är det genast fråga om valtaktik. Socialdemokratiska riksdagsmän kan alltså yrka avslag på en proposition, utan att den dras tillbaka. Men riksdagsmän från folkpartiet och centern får inte ens föreslå mindre justeringar — då blir det extrakonselj och stor uppståndelse i kanslihuset. Taktikmyten är alltför bräcklig för att duga som försvar för regeringens helomvändning. Tidningsmyten tycks mig vara ännu sämre. Man talar om artiklar i den ickesocialistiska pressen för att visa att det har bedrivits en kampanj mot regeringen. Men alla vet att den tidning som här har utpekats, Dagens Nyheter, sannerligen inte redigeras på order av någon partiinstans. Regeringen får likaväl som vi andra finna sig i artiklar i den fria pressen som belyser förslagens innebörd. Ibland är de artiklarna väl grundade, ibland hugger de i sten. Men det kan inte vara något skäl för regeringen att ändra hållning. Lustigt nog har regeringen på samma gång gottat sig åt några citat ur ledare i just Dagens Nyheter, som kritiserat mittenpartiernas motion. Det visar alltså vad jag just har sagt: pressen får stå för sina åsikter och partierna för sina. Varken mittenpartierna eller socialdemokraterna är ansvariga för eller bundna av vad som står i tidningarna. Det sista argument jag upptäckt vill jag kalla för orosmyten. Mittenpartiernas motion har väckt stor oro bland hyresgästerna, heter det. Jag skulle förstå regeringen om mittenpartierna hade gått ut i en kampanj mot propositionen, om man slagit vakt kring hyresregleringen, om man energiskt värjt sig mot en kompromiss i utskottet, om man genom massor av anföranden ute i landet försökt bilda opinion mot regeringen i den här frågan. Men ingenting av detta har inträffat. Mittenpartierna har inte bedrivit någon som helst kampanj mot förslaget att avveckla hyresregleringen. Inrikesministern hade nyss alldeles fel på den punkten. Tvärtom har mittenpartierna instämt i förslagets syfte och huvudlinjer. Man har bara yrkat på förändringar i ett par delpunkter och hoppats få önskemålen tillgodosedda vid utskottsbehandlingen. Och man har ställt sig positiv till en kompromiss. Att detta skulle ha kunnat skapa oro ute bland människorna är rent löjeväckande. Regeringens beskrivning av verkligheten är helt enkelt inte sann. Så dåliga för att inte säga så usla — är de sex påståenden som regeringen har utslungat mot folkpartiet och centern. Jag har gått igenom dem inte för att de är särskilt intressanta utan för att de har anförts emot oss. Utrednings-, enighets-, taktik-, tidningsoch orosmyterna är så besynnerliga och så illa förankrade i verkligheten att de omöjligt kan utgöra reella skäl för regeringens omkastning. Anledningarna till den politiska skandal som vi nu behandlar måste alltså vara några andra. Jag antar att orsaken främst står att finna inom socialdemokratin själv och dess konkurrens med kommunisterna. Flera av de egna tidningarna har varit kritiska. Vissa delar av hyresgäströrelsen har varit negativa. Framför allt har kommunisterna bedrivit en kampanj mot förslaget och hoppats att göra en stor del av sin valrörelse på det. Vänsterfronten hotas och läget inför valrörelsen mörknar ytterligare för socialdemokraterna. Så har man upplevt situationen i kanslihuset. I det läget drar sig regeringen undan. Man skyller på mittenpartierna, medan man oroligt sneglar på Hermansson. Och så skjuter man reformen till en oviss framtid. Kommunisternas möjligheter till propaganda är nu »spolierade», som inrikesministern så uppriktigt sade för några minuter sedan. Och man fattar sitt beslut under öppen oenighet inom regeringen själv. Den för bostadspolitiken ansvarige, inrikesministern, vägrade att delta i konseljbeslutet om att dra tillbaka propositionen. Han ställde inte upp på den presskonferens som gjorde saken offentlig. Han visade sig inte i kamrarna när frågan diskuterades för en vecka sedan. Bostadsministern demonstrerade i stället sitt missnöje medan finansministern torpederade en viktig del av hans arbete. Att inrikesministern sedan dess i partilojalitetens tecken och troligen efter starka påtryckningar bestämt sig för att stå kvar i regeringen kan naturligtvis inte dölja den klyfta i regeringskretsen som beslutet skapade. Men socialdemokraternas splittring och deras problem med kommunisterna kan vi lämna åt dem själva att klara av. Betydligt allvarligare är att socialdemokratin nu gör sig beredd att rösta ner ett förslag som man fortfarande i sak gillar och stöder. Man avvisar sin proposition inte därför att man nu tar avstånd från den. »Det är ett bra förslag», förklarade justitieministern i andra kammaren dagen efter det man dragit Ang. hyreslagstiftningen tillbaka det. Herr Göran Karlsson har också i dag medgett att propositionen fortfarande är bra i sak. Och herr Knut Johansson har med skärpa betonat nödvändigheten av en reformerad hyreslagstiftning. Det betyder att regeringens kritik av den nuvarande hyresregleringen står kvar i sak. Lagen behöver moderniseras, den har med åren blivit stelbent, sade statsrådet Geijer ännu i oktober. Systemet är tillkrånglat, det medger t.ex. inte hyreshöjningar på grund av reparationer, fortsatte han. Och man kan tillägga: i skuggan av den nuvarande regleringen frodas svartabörshajar och skumraskaffärer som skapat en reglering efter plånboken men där pengarna inte kommer bostadsmarknaden till godo. Den kritiken är alltså orubbad — från oss och från socialdemokraterna. Regeringen drar ändå tillbaka sina reformförslag, medan mittenpartierna står fast vid propositionens huvudlinjer. Och man anger öppet att anledningen till att man dragit tillbaka det är valrörelsen nästa år. Finansministern klagade i förra veckan över risken att mittenpartierna med hjälp av den här frågan skulle få »många goda röster och många goda mandat vid 1968 års val». Vi kan här bortse från att denna uträkning är totalt felaktig. I folkpartiet och centern har vi förvisso tänkt vinna också nästa års val — men aldrig på hyresregleringens avveckling utan främst på regeringens misslyckade ekonomiska politik och på mittenpartiernas alternativ, som hittills avvisats i riksdagen. Men vi kan lämna herr Strängs patetiska rädsla för mittenvinster i frågor, där vi själva aldrig tänkt oss några vinster. Det centrala är att regeringen öppet säger till väljarna: vi vägrar att genomföra väsentliga bostadspolitiska reformer inför risken att förlora röster på dem. Man säger alltså: vårt förslag är bra och viktigt — men vi röstar emot det för att det kan skada oss i valrörelsen. Vi offrar väsentliga reformer, det är innebörden av regeringens handlande, av valtaktiska skäl. Därför skall vi fälla t.o.m. vår egen proposition. Men då medger man också, paradoxalt nog, att den beskyllning som man har riktat mot mittenpartierna i stället blir en anklagelse mot regeringen. Man säger så här: mittenpartierna är taktiska, därför drar vi av partitaktiska skäl tillbaka vår proposition. Den handling man anklagar folkpartiet och centern för — utan att ett ögonblick kunna belägga den — gör man sig alltså själv skyldig till utan att ett ögonblick förneka den. Denna svaghet, för att inte säga feghet, har fått sitt mest exalterade uttryck i en artikel i Aftonbladet i förrgår, skriven av statsrådet Olof Palme. Där förklarar ecklesiastikministern att det är »moralen» som har fällt utslaget när regeringen gjorde sin helomvändning. I formuleringar, som både när det gäller jargong och argumentstorka för tanken till upprop från Moralisk upprustning, avslöjar herr Palme den ilska och nervositet, draperad till moral, som här har drivit regeringen. »Indignationen över ett annat partis agerande var till sist det bestämmande för ståndpunkten», skriver herr Palme. »Det måste kännas befriande att med eftertryck kunna säga ifrån», utropar han till slut. Här finns ingenting av sakdebatt, ingenting av känsla för de reformer man stoppar, ingenting av sakskäl mot de övergångstider debatten gäller, ingenting av försvar för att regeringen röstar mot sin egen proposition, ingenting konkret eller precist. Kvar står ett uttunnat och upphetsat moraliserande, som för ingen kan dölja hur herr Palme och hans kolleger nu flyr från sina egna förslag. Därmed har man också öppet klarlagt den politiska skandal som den här debatten handlar om. Väsentliga samhällsintressen får vika när finansministern satt upp sitt våta finger och trott sig märka ett korsdrag. Reformarbetet underordnas partiintresset. I desperationen inför ett nytt valnederlag begår man handlingar som bara ytterligare kan öka misstron och motståndet mot den nuvarande minoritetsregeringen. Rickard Sandler gav en gång för drygt 40 år sedan en annan socialdemokratisk regering ett råd som i detta ögonblick bör riktas till ministären Erlander: »Det är bättre att denna regering faller än att regeringsmakten förfaller.»

Herr talman! Det är inte min avsikt att vid denna sena timme gå in på huvudfrågan — det är inte heller min avsikt att gå in på de stora frågor som den föregående talaren behandlade. Jag skall bara anföra vad man på teaterspråk brukar kalla en avsidesreplik. Herr Ahlmark sade att man får skilja mellan partier och press. Det är alldeles riktigt. En tidnings åsikter är en sak och ett partis åsikter en annan sak. Men de tidningsartiklar som åberopas i den socialdemokratiska reservationen och i regeringens skrivelse till riksdagen är, om jag fattat rätt, två nyhetsartiklar. Jag vill då bara påpeka att vi i pressen brukar skilja på nyhetsartiklar och åsiktsartiklar. som regel utses av Kungl. Maj:t på förslag av intresseorganisationerna.

Herr talman! Jag ber att få instämma i avslagsyrkandet. Efter det beslut som kammaren nyss fattat finns det ingen anledning att besluta om anslag. Dessutom har andra kammaren beslutat om avslag, och gemensam votering bör undvikas. i vårt land införa ett institut, som gjorde enskild äganderätt till lägenheter i flerfamiljsfastighet möjlig.

Herr talman! Den motion, som varit föremål för tredje lagutskottets behandling i det föreliggande utlåtandet, går tillbaka på ett gammalt högeryrkande, som nu har upprepats i en partimotion. Motionen går ut på en hemställan om utredning angående möjligheterna att i vårt land införa ett institut som gör enskild äganderätt till lägenheter i flerfamiljsfastighet möjlig. Det är med andra ord ett ganska blygsamt motionsyrkande, och man är väl medveten om de tekniska svårigheter som kan inrymmas i denna frågeställning. De tekniska svårigheterna går emellertid att lösa det visar bl.a. den lagstiftning i frågan som föregående år genomfördes i Danmark. Vi har själva för inte så länge sedan löst ett annat mycket komplicerat lagstiftningsproblem om gemensamhetsanläggningar, som naturligtvis har vissa beröringspunkter med det förslag som här är aktualiserat. Om det, herr talman, finns människor som vill lösa sitt bostadsproblem på det sätt som är angivet i motionen, tycker jag att det inte finns någon anledning att förhindra det, om det är lagtekniskt möjligt. Man bör i stället anstränga sig att skapa så tillfredsställande regler som möjligt — annars kommer de intresserade att själva lösa problemen på sitt eget sätt — det gör man redan nu i enstaka fall med mer eller mindre lyckade resultat. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen vid tredje lagutskottets utlåtande nr 60.

Herr talman! Själva grundtanken i den föreliggande motionen kan vi utan vidare ansluta oss till, men frågan har ju redan för länge sedan varit föremål för lagstiftningsöverväganden, och vi har sedan ganska lång tid i Sverige tilllämpat en form, som i stort sett fyller de önskemål som motionärerna har ställt, nämligen bostadsrätten. Den lagstiftningen kom till med anledning av vissa oarter på bostadsmarknaden på 1920-talet och har sedan utvecklats, och den är för närvarande föremål för översyn av en särskild kommitté. Under tiden som hyresregleringslagen och i samband därmed en särskild krisbetonad lagstiftning beträffande bostadsrätter gällt har framkommit vissa tendenser att söka kringgå denna lagstiftning genom användande av andelsrätt i hyreshus och sådant, någonting som inte har varit särskilt rekommendabelt för dem som tillämpat det. Det har varit svåradministrerat och inte lett till några andra förmåner än möjligheten att kringgå lagarna om bostadsrättskontroll. När bostadsrättskommittén sannolikt inom ett år framlägger sitt förslag, tror jag att man därvid har kunnat ta hänsyn till sådana särskilda önskemål, som inte är tillgodosedda i den nuvarande lagstiftningen. Efter utredningens behandling torde behov av en sådan lagstiftning, som motionärerna begär och som har vissa utländska förebilder, inte längre föreligga. Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan, som innebär att de föreliggande motionerna icke skall föranleda någon riksdagens åtgärd.

Herr talman! Herr Dahlberg har frågat mig om jag är beredd att igångsätta försöksverksamhet angående vissa servicefrågor i glesbygden samt att inför riksdagen redovisa dess resultat och framlägga därav föranledda förslag. SJ:s busslinjer i glesbygdsområdena utför både personoch godsbefordran. Detta gäller även de av postverket drivna busslinjerna och också de privata trafikföretagens bussar. Även mjölktransportbilarna medför ofta mindre godssändningar. År 1964 avskaffades behovsprövningen för tillstånd att vid de dagliga körningarna med dessa bilar ta med fyllnadsgods och returgods. Redan nu finns alltså möjligheter att genom utnyttjande av befintliga transportmedel åstadkomma en förbättrad service för glesbygden i de avseenden herr Dabhlberg åsyftar. Enligt min mening bör dock frågan om glesbygdens varuförsörjning sättas in i ett större sammanhang och bedömas samtidigt med överväganden om hur man från samhällets sida på bästa sätt kan medverka till att tillfredsställande lösa glesbygdens transportförsörjning över huvud taget. Som framgått av vad jag nyligen anfört i denna kammare har inom kommunikationsdepartementet påbörjats ett utredningsarbete i syfte att upprätta en modellplan för transportförsörjningen inom ett kommunblock av glesbygdska raktär. Planen avses innefatta olika angelägna transportbehov. Varuförsörjningen inom en bygd som saknar fast butik kommer också att beaktas. Modellplanen skall ges en generell och principiell utformning för att den skall kunna tjäna som förebild för det fortsatta arbetet för att förbättra glesbygdens allmänna transportförsörjning. Avsikten är att planen också skall innehålla en ekonomisk värdering av de förslag till lösningar som förordas.

Herr talman! Jag ber först att få tacka statsrådet Lundkvist för svaret på min interpellation. Det är väl i stort sett samma svar som lämnades vid debatten om SJ:s trafikpolitik. Jag hade två motiv för min interpellation. Det ena motivet är vad som sker när befolkningen ute på landsbygden minskar och serviceunderlaget sviktar. Skolorna dras in, butikerna läggs ned, poststationer m.m. försvinner och man får ersättning i form av skolbussar och varubussar samt bilburna lantbrevbärare. Men om befolkningen ytterligare tunnas ut försvinner i regel varubussarna och skolbussarna. Det enda som blir kvar är de bilburna lantbrevbärarna, som ju i regel går ut på sina postutbärningsturer så länge det finns folk ute i bygderna. Överårig arbetskraft och pensionärer blir också kvar därför att de i regel inte har några möjligheter att flytta på sig. Det är de människorna det här gäller. Ett annat motiv till interpellationen var de uttalanden som riksdagen gjorde år 1964 i samband med beslutet om riktlinjer för en aktiv lokaliseringspolitik. Det framhölls då att samhället har serviceansvar för befolkningen i sådana utflyttningsområden, där lokaliseringspolitiska åtgärder inte blir möjliga. Det var också därför som regeringen tillsatte glesbygdsberedningen, som delvis leds av professor Bylund vid Umeå universitet. Man har vidare vid Kungl. Maj:ts kansli en arbetsgrupp som följer dessa frågor. I den ingår bl.a. representanter för inrikesdepartementet, socialdepartementet, kommunikationsdepartementet, jordbruksoch finansdepartementen. Till gruppen har knutits representanter för Kommunförbundet, Landstingsförbundet, arbetsmarknadsstyrelsen, bostadsstyrelsen och socialstyrelsen. Denna arbetsgrupp gav i somras ut en broschyr, Gammal i glesbygd. Däri har man till kommunalfolket gett vissa anvisningar om hur de här problemen bör angripas. I det svar som jag fått av statsrådet Lundkvist sägs att man nu skall göra en modellplanering i ett kommunblock. Jag hade önskat få till stånd en försöksverksamhet ute i kommunerna, varigenom man kunde få viss erfarenhet. När man fått denna erfarenhet skulle man sedan kunna utveckla verksamheten i större skala. Vi har alltså delade meningar om på vilket sätt man bör angripa detta problem. Jag anser att man borde söka utnyttja möjligheterna för en hjälp till självhjälp. Betecknande för glesbygden är bristen på sysselsättning och service, men dessa två komponenter kan i viss mån sammanfogas. För några veckor sedan hade jag tillfälle att tala med generaldirektören i arbetsmarknadsstyrelsen, och jag frågade honom, om det skulle möta några hinder att sätta beredskapsarbetare till att ordna service för de gamla. Det möter inga principiella hinder, sade han. AMS kan ordna arkivvård, fornminnesvård, skogsvård och landskapsvård, så varför skulle man inte också kunna ordna litet människovård? Det finns överåriga skogsarbetare som skulle kunna anställas för att klara grovsysslorna i glesbygden. Jag tänker på t.ex. försörjningen med bränsle, vatten, varutransporter Osv. Där skulle man kunna få en helt naturlig användning för dessa överåriga skogsarbetare, som skulle ha kanske fem eller sex hushåll att så att säga serva ute i glesbygden och ge de gamla ett handtag. Får de gamla inte detta handtag, tvingas de att mot sin vilja flytta in till tätorterna, vilket kostar samhället stora pengar i form av pensionärshem, ålderdomshem osv. Här skulle man i stället kunna utnyttja glesbygdens eget folk för att klara vissa serviceanordningar. Statsrådet Lundkvist är inte bara kommunikationsminister och serviceminister, han är också kommunminister. Jag är övertygad om att ledningen för denna verksamhet måste bli en kommunal angelägenhet, så att man kan utnyttja kontakterna på kommunalt håll. Nu vet vi att förhållandena är olika i olika kommuner. Jag tror det är svårt att från kanslihuset bygga upp en modellplan, som är tillämpbar i olika kommuner. Ta Karesuando, Sveriges nordligaste kommun. Det är en glesbygdskommun, där nästan varenda by ligger som i ett pärlband längs länsvägen. Tar man i stället t.ex. Arjeplog, finner man att alla vägar går ut från kyrkbyn åt åtta, tio håll. Det finns ingen möjlighet att någon modellplan på Karesuando skulle vara tillämpbar på Arjeplog, där det är helt andra förhållanden. Man borde i stället börja så att säga i botten med en åtta eller tio kommuner här i landet. Detta är inte bara ett norrlandsproblem, utan i lika hög grad ett problem för södra Sverige. Man skulle behöva erfarenhet av de olika åtgärderna för att uppehålla servicen för de människor som blir kvar ute i glesbygderna. De vill vara kvar så länge de orkar, och det vore bra om man samtidigt också kunde bereda en del av den överåriga arbetskraften i glesbygderna litet sysselsättning och på så sätt hjälp till självhjälp.

Herr talman! Jag kan inte finna att någonting skiljer oss åt i vårt sett att se på dessa problem. Jag vill framhålla att den försöksverksamhet som herr Thure Dahlberg här talar om kommer att bedrivas på vårt sätt genom den modellplanering som vi avser att sätta i gång. Avsikten är emellertid verkligen inte att vi skall sitta i kanslihuset och modellplanera, utan avsikten är att vi skall ut på fältet för att i samarbete med en lämplig kommun försöka få till stånd en modellplanering av trafikförsörjningen i glesbygder, vilken planering sedan skall kunna ge oss vägledning och möjligheter att tackla hela detta problem. Det är riktigt, som herr Thure Dahl!- berg här säger, att det är fråga om att tackla hela glesbygdsproblemet på en mycket bred front. Inte bara kommunikationsdepartementet har denna uppgift, utan även exempelvis inrikesdepartementet och socialdepartementet. Vi arbetar med en samordning genom den grupp som herr Thure Dahlberg nämnde och genom den s.k. glesbygdsgruppen. Avsikten är verkligen att detta arbete skall utföras i samarbete med kommunerna ute på fältet samt att den arbetsgrupp som har startat inom kommunikationsdepartementet skall arbeta så snabbt att vi snart skall kunna få fram resultat på denna punkt.

Herr talman! Statsrådet Lundkvist har nu förklarat, att han skall börja ute på fältet. Då är vi överens just om tillvägagångssättet. Han talar dock om att det skall vara bara ett kommunblock. Men vi har ju 281 kommunblock i landet. Jag tror nog att statsrådet Lundkvist måste tänka sig att ta med flera kommunblock, ty förhållandena är så växlande i olika delar av landet. Utglesningen har gått längre i vissa områden, medan det i andra områden finns flera människor kvar. Jag lyckönskar statsrådet Lundkvist till att nu gå från planering till handling, så att vi får ett resultat och erfarenheter att vidareutveckla.

Herr talman! Herr Wanhainen har frågat mig om jag vill redogöra för hur ärendet med brobygget vid Pello by ligger till och om åtgärder från svensk sida kan vidtagas för att sätta i gång brobygget. Vägmyndigheterna i Sverige och Finland träffade i juni 1963 ett avtal om att bygga och underhålla var sin bro över Torne älv vid Övertorneå och Pello samt att dela kostnaderna för broarna lika. Bron vid Övertorneå byggdes sedan i svensk regi och öppnades för trafik i oktober 19635. Arbetet utfördes på entreprenad av ett svenskt företag i samarbete med ett finskt företag. I enlighet med i Finland gällande bestämmelser krävde finska tullverket entreprenören på tull och omsättningsskatt för material som förts in i Finland för byggande av bron. Svenska vägverket hemställde med anledning härav i december 1965 hos finska vägoch vattenbyggnadsstyrelsen om sådana åtgärder att bron vid Övertorneå kunde undantas från bestämmelserna om finsk tull och omsättningsskatt. Med anledning härav har från finsk sida upprättats ett förslag till generellt avtal mellan de båda länderna om tulloch skattefrihet i samband med anläggningsarbeten av ifrågavarande slag. Förslaget översändes i somras till Sverige för godkännande. Sedan ytterligare överläggningar ägt rum i Helsingfors i slutet av november mellan re presentanter för vederbörande svenska och finska departement, har ett nytt förslag till principöverenskommelse utarbetats. Detta kommer att föreläggas den svenska och den finska riksdagen för godkännande under vårens lopp. Ett av finska vägoch vattenbyggnadsstyrelsen framlagt preliminärt förslag till bron vid Pello har godkänts av det svenska vägverket i september 1966. Uppgörande av definitiva ritningar och program för anbudsinfordran pågår. Vattendom för bron har meddelats i båda länderna. För den svenska delen föreligger lagakraftvunnen arbetsplan, och medel för brobygget finns tillgängliga. Ett från finsk sida upprättat förslag till avtal om byggande av Pellobron har granskats av det svenska vägverket utan erinran. Avtalet kommer emellertid inte att undertecknas förrän tulloch skattefrågorna för bron vid Övertorneå klarats upp och nämnda principöverenskommelse träffats. Jag bedömer att frågan skall kunna lösas i början på nästa år.

Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till kommunikationsminister Lundkvist för svaret. Det är möjligt att man, när den ursprungliga överenskommelsen träffades, förbisåg en sådan detalj som de finska tulloch omsättningsskattebestämmelserna. Följden av detta blev att när bron vid Övertorneå var färdig, begärde de finska tullmyndigheterna tull för det material som ingår i bron på den finska sidan om gränsen. För en vanlig medborgare förefaller det ganska märkvärdigt att ett sådant krav kan framställas. I andra sammanhang pratas det ju så vackert om nordiskt samarbete, men man har en känsla av att det nordiska samarbetet endast finns på papperet och vid vissa högtidliga sammankomster men däremot inte när det är fråga om praktiska angelägenheter. De finländska myndigheterna förorsakade mycket besvär för kommande brobyggen genom sin begäran om tullavgifter — det gällde ju ett svenskt företag och svenskt material — och jag tycker för min del att sådana »samarbetssträvanden» bör fördömas även från denna talarstol. Den träffade överenskommelsen innebär ju att bron vid Pello skulle byggas under innevarande höst, men på grund av krångligheterna med de finska tullbestämmelserna kunde så icke ske. Jag vill nämna i sammanhanget att den direkta anledningen till interpellationen var att det i höst har gjorts antydningar i finsk lokalradio och lokalpress om att brobygget vid Pello skulle ha fördröjts på grund av att ärendet förhalats i Sverige. Jag anser kommunikationsministerns svar vara positivt, och jag noterar att åtgärder redan har vidtagits, vilka bl.a. lett till överläggningar i Helsingfors, och jag hoppas att de småtterier som har med tullbestämmelserna att göra skall avskrivas så att en ny Ööverenskommelse kan träffas med det snaraste. Jag beklagar att en fördröjning redan har skett på grund av dessa juridiska finter, men det är väl inget att göra åt, utan vi får avvakta och se, om frågan, som kommunikationsministern säger, kommer att lösas i början av nästa år. Sysselsättningsläget är sådant på båda sidor om gränsen att det är mycket önskvärt att detta projekt kommer till utförande. Med detta ber jag än en gång att få tacka för det enligt mitt sätt att se positiva svar som jag fick av kommunikationsministern.

Herr talman! Herr Högström har frågat mig, om jag är beredd att redovisa de planer som kan föreligga när det gäller att utnyttja järnvägarna för massgodstransporter inom skogsnäringen. Järnvägstransport av massgods som ett led i företagens totala produktionsoch distributionssystem har länge utnyttjats i malmtrafiken. På senare tid har sådana lösningar av transportfrågan aktualiserats även för flera andra branscher. Dessa transportsystem ger stora fördelar för såväl industrin som järnvägsföretaget. Industrin kan få jämn tillförsel av råvaror, snabb lastning, lossning på bestämda tider osv. Järnvägsföretaget kan få den rullande materielen effektivt utnyttjad och kontinuitet i trafikflödet. De största nya transportuppdragen har kommit från skogsindustrin. Sålunda överförs transporter för Svenska Cellulosa aktiebolaget av rundvirke från inlandet kring Ljungan och Indalsälven till sundsvallsområdet efter hand från flottled till järnväg. SJ har utarbetat detaljerade transportplaner även för andra liknande projekt i olika delar av landet men några detaljer om dessa projekt kan för närvarande inte lämnas ut med hänsyn till kommande förhandlingar. Jag kan emellertid nämna att SJ räknar med att kunna erbjuda skogsföretagen ett realistiskt alternativ till landsvägstransport om flottningen i t.ex. Ångermanälven läggs ned i vissa delar.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för kommunikationsdepar tementet få framföra mitt tack för det synnerligen positiva svaret på interpellationen. Jag har med allra största tillfredsställelse kunnat notera, att statsrådet bekräftar SJ:s möjligheter att erbjuda skogsföretagen ett realistiskt alternativ till landsvägstransporter om flottningen i t.ex. Ångermanälven läggs ned. Jag vågar försäkra statsrådet att beskedet kommer att hälsas med stor glädje av alla som bor utmed denna älvdal och även av alla på andra håll i landet som kommer att beröras av samma problem. I den aktuella dalgången från Vilhelmina ned till Ådalen skulle järnvägen kunna få samma betydelse för skogsnäringen som malmbanan fått för malmtransporterna. En sådan utveckling skulle också skapa förutsättningar att behålla järnvägen i området och dessutom ge sysselsättning vid de lastningsoch lossningsstationer som måste till. Man vinner även det ur alla synpunkter så viktiga resultatet att landsvägarna befrias från dessa mycket tunga transporter. Detta sammanfaller helt med de synpunkter jag ville ge uttryck åt i min interpellation. Låt mig också framhålla att eftersom detta problem inte enbart gäller Ångermanälvens dalgång utan har och efter hand får betydelse i fler älvdalar, när flottningen läggs ned, måste samhället ha ett betydande intresse av att få säga sitt ord om hur transporterna i framtiden bör ske. Det är att konstatera att denna näringslivsfråga, liksom de flesta andra sådana frågor, inte enbart angår industriägarna utan i allra högsta grad även samhället. Hur intimt dessa problem hänger ihop och vilken betydelse en gemensam lösning kan få understryks i svaret, när statsrådet säger att SJ kan erbjuda stora transporttekniska fördelar, att industrin kan få jämn tillförsel av råvaror, lossning på bestämda tider osv. Järnvägen får dessutom möjligheter att utnyttja sin rullande materiel effektivt. Detta är ur många synpunkter värdefullt. Jag vill också uttala förhoppningen att skogsföretagen skall vara beredda att i god tid redovisa sina transportproblem och med staten diskutera hur dessa skall lösas på det för alla parter bästa sättet; detta gäller både transporten av råvaran och transporten av färdigprodukterna. Självfallet har jag full förståelse för att statsrådet Lundkvist med hänsyn till de pågående förhandlingarna inte kan delge kammaren någonting om SJ:s transportplaner. Till sist, herr talman, vill jag än en gång uttala mitt tack till statsrådet Lundkvist för ett svar, som synes ge anledning tro på en lösning av skogsbrukets transportproblem där samhället kommer att få sina berättigade önskemål tillgodosedda.